Fru talman! Även i detta ärende är jag i dag reserv, så ni får ursäkta mitt lite torftiga inlägg. Men jag hoppas att jag ska få fram vad Vänsterpartiet tycker i frågan. Egentligen är mina favoritfrågor höjda pensioner eller tryggad sjukförsäkring, men nu får jag ta mig an en annan viktig fråga. Den personliga integriteten är av särskilt stor betydelse för individens frihet och i förlängningen också för säkerheten. Det är viktigt att påminna om detta i tider då friheten beskärs av olika direktiv och lagförslag. Det gäller också när vi i dag diskuterar detta ärende om behandlingen av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen. Fru talman! Det är viktigt att tillräcklig testverksamhet och liknande kan genomföras innan it-system sätts i drift. Det är dock beklagligt att regeringen i detta fall inte i tillräcklig utsträckning har tagit hänsyn till de problem och risker som finns med att tillåta en mer omfattande testverksamhet. Flera remissinstanser har efterlyst en närmare analys av risker för enskildas personliga integritet, och alternativa mindre integritetskränkande tillvägagångssätt har framlagts. Många har också efterfrågat en analys av om det finns ett behov som motiverar att förbud mot att behandla känsliga personuppgifter i testverksamheten helt slopas. Det har också påtalats att det är oklart vad som utgör "behandling av biometriska uppgifter" och att det behövs ytterligare vägledning när det gäller bedömningen av vad som utgör en "absolut nödvändig" behandling. Fru talman! Bristerna i regeringens nu liggande förslag är så stora att lagförslaget inte bör antas. Frågorna om den personliga integriteten bör ges större vikt i ett lagstiftningsärende av detta slag. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med ett mer genomarbetat förslag för att kunna möjliggöra just denna testverksamhet. Förslaget måste innefatta en mer gedigen analys av riskerna när det gäller den personliga integriteten. Sammantaget har alltså regeringens förslag enligt vår uppfattning så stora brister att det bör avslås. Jag yrkar därför bifall till Vänsterpartiets reservation 1 under punkt 1.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till socialförsäkringsutskottets förslag i betänkandet Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen och avslag på reservationerna. Vi ställer oss bakom regeringens förslag till ändringarna i utlänningsdatalagen. Förslaget innebär att Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna i sin verksamhet enligt utlännings och medborgarskapslagstiftningen kan få behandla känsliga personuppgifter för att till exempel kontrollera att befintliga it-system fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt eller pröva och utveckla ny teknik för att kunna delta i det internationella samarbetet. Fru talman! Vi delar regeringens bedömning att det är nödvändigt att kunna behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet. I likhet med regeringen anser vi att samma krav bör gälla för behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet som vid behandling i skarp drift och att behandlingen bara ska vara tillåten om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen. Konstitutionsutskottet, som har yttrat sig över regeringens lagförslag i fråga om skyddet för den personliga integriteten, har inte heller något att invända mot att propositionen bifalls. Lagändringen föreslås träda i kraft redan den 1 december i år.